Herr talman! Jag tror att det hade varit till fördel för debattens klarhet om industriministern hade varit beredd att svara på min fråga, som gällde om de förslag till åtgärder som regeringen förelagt riksdagen är relevanta för att lösa de problem som vi båda talar om. Jag ställde frågan om den tillväxt man vill hejda i Stockholm, enligt industriministerns bedömning kan komma att ske i andra delar av landet, kan komma att försvinna eller kan uppstå i andra storstäder eller utanför Sverige. Jag måste tolka industriministerns allmänpolitiska inlägg som en redovisning av att industriministern över huvud taget inte har någon prognos för eller någon kunskap om huruvida tillväxten i Storstockholmsområdet kan komma att länkas av till andra regioner. Herr talman! Vi talar inte här om byggklotsar som lätt kan flyttas utan om en utveckling och tillväxt som sker inom en lång rad enskilda företag i Stockholmsregionen, företag som har idéer och produkter som de kunnat utveckla i regionen. Jag tycker att man för en underlig regionalpolitik när man försöker skapa tillväxt och utveckling i andra delar av vårt land genom att strypa den utveckling och tillväxt som finns i Stockholmsregionen. Jag har inte några större kunskaper i trädgårdsodling, men jag föreställer mig att om man som trädgårdsodlare har problem med att det växer rejält med blommor i en rabatt men inga blommor i en annan, löser man inte det problemet genom att klippa ner de blommor som finns. Det vore bättre om regeringen drog nytta av den utveckling och tillväxt som finns i Stockholmsregionen för hela nationens del genom att se till att förutsättningar för tillväxt och utveckling skapas i andra delar av landet. Men då går det inte att tillämpa den typ av centralistiskt tänkande som alltför ofta präglar socialdemokratisk regionalpolitik. Jag nämnde tidigare Stålverk 80 som ett ypperligt exempel på hur ett projekt trots de bästa syften kan slå totalt fel. Jag vill påstå att den typ av åtgärder som regeringen nu föreslagit är ett slags omvänt Stålverk 80 projekt. Man tror att man genom att strypa tillväxt i Stockholm kan skapa tillväxt någon annanstans. Men om detta har industriministern inte kunnat lämna minsta lilla besked. I stället ägnade han sig åt att misstänkliggöra moderat regionalpolitik i allmänhet och borgerlig regionalpolitik i synnerhet. Det vore intressant att få besked från industriministern om hur pass stor del av den hejdade tillväxten i Storstockholmsområdet som kommer att kunna ske i andra delar av vårt land. När industriministern har något svar på den frågan kan vi tala om regionalpolitik även i vidare bemärkelse.

Herr talman! Industriministern säger att tillväxten i Stockholmsregionen har en positiv effekt även på det övriga landet, på svensk ekonomi som helhet. Jag tolkar det så att det är tvångspolitik som är den nya socialdemokratiska regionalpolitiken. Det har framskymtat även i tidigare debatter. Genom att göra det svårare, dvs. dyrare och besvärligare med köer till lokaler och kontor, för företag att etablera sig i Stockholm, Malmö eller Göteborg hoppas industriministern att dessa företag kommer att kunna tänka sig vilja flytta till Arjeplog, Pajala, Hadars, Malå, Vilhelmina, Sveg etc. Jag frågar industriministern: Vem tror på det här? Tror industriministern på det? Var finns den stimulans i detta som skulle motivera företagen? Det ligger på något sätt ett skimmer av hurtighet över industriministerns redovisning som bara det skapar misstro. Att tvinga människor eller företag att mot deras egen grunduppfattning och vilja arbeta där villkoren inte passar innebär ingen lösning på de regionala problemen; det är jag helt övertygad om. Risk föreligger att många av de företag som får svårigheter i storstadsområdena helt enkelt väljer att låta bli att expandera, väljer att låta bli att nyanställa och nöjer sig med status quo. De blir inte den del i utvecklingen som vi i vårt land så väl behöver, oavsett var den kommer. Eftersom industriministern har sagt att det är viktigt att också Stockholmsregionen utvecklas väl, kan jag bara tolka det hela så att det vore en olycka om den här politiken genomfördes. Övervägde industriministern stimulans i utflyttningslänen i stället för tvångsmetoder, innan den här propositionen lades fram? Eftersom inga förslag till stimulansåtgärder har lagts fram, frågar jag: Är detta ett slags ”break” för fler tvångsåtgärder? Har vi att se fram emot en period där tvång skall ersätta den tidigare frivilliglinjen när det gäller att driva företag? Har industriministern förstått att skatter — inte minst löntagarfondsskatten, som 1990 kommer att ha brandskattat norrländska företag på ca 1 miljard kronor -— är ett hinder i utvecklingen för företagen i utflyttningslänen? Det är så mycket pengar som skulle ha använts i företagen för utveckling, att jag frågar mig om industriministern över huvud taget har övervägt hur stora summor det rör sig om. Det är väldigt många sysselsättningstillfällen som det är fråga om. Den senaste småföretagarbarometern, som kom för någon vecka sedan, visar att tro på framtiden är det viktigaste skälet för företagen att expandera. Tror man på framtiden utvecklar man och expanderar sina företag — man nyanställer, man produktutvecklar och satsar på marknaderna. Samtidigt visar småföretagarbarometern att misstro på framtiden är ett hinder för utveckling. Om vi i den regionala politiken mer satsar på tvångsåtgärder är jag övertygad om att det blir ett effektivt hinder, en mycket hög tröskel för fortsatt utveckling. Sverige har inte råd att hindra en expansion — varken i Stockholm eller i glesbygdslänen. Politikernas uppgift måste i stället vara att underlätta utveckling varhelst den uppkommer =— inte att hindra den. I den internationella konkurrensen, som också Gunnar Hökmark var inne på, blir den här typen av politik en stor belastning för svenskt näringsliv. Socialdemokraterna har enligt min mening misslyckats inom regionalpoli tiken men också inom storstadspolitiken. Jag frågar ännu en gång: Är det tvångsåtgärder som regeringen har att ta till i fortsättningen? Näringslivet kommer att lyssna mycket noga på det svar som industriministern ger. Utflyttningslänen är inte hjälpta av den regionalpolitik som nu har presenterats, tvärtom. Att Norrlandslänen i dag avindustrialiseras och att så har varit fallet under de senaste åren är ett mycket svårt problem, men, minsann, inte löser vi de bekymren genom att göra det svårare för företag som vill expandera i Stockholm att göra det!

Herr talman! Vi ser nu, herr industriminister, två resultat av förd — eller icke förd — regionalpolitik. Det ena resultatet är att mer än tre fjärdedelar av landet i dag far mycket illa. Det andra resultatet är att Stockholm bokstavligen håller på att kvävas. Det behövs en bred räcka av åtgärder inom alla samhällsområden och politikområden, om vi skall få ett Sverige i balans. Framför allt måste näringslivet få klart för sig att Sveriges riksdag har den uppfattningen att hela riket skall utvecklas. Om man går tillbaka till 70-talets och 60-talets sammankomster med ledande näringslivsföreträdare finner man att dessa var lyhörda för regionalpolitiken på ett helt annat sätt än i dag. Det beror på att det inte har varit några klara signaler. Tvärtom har vissa signaler gått i koncentrationsriktning, och näringslivet anpassar sig självfallet. Sedan är det bra om man får fram tillräckligt med positiva åtgärder. Jag har sagt förut i den här talarstolen att det egentligen inte är näringslivet som har koncentrerat riket. Näringslivet har medverkat, men den bakomliggande faktorn är i verkligheten medvetna och ibland omedvetna politiska beslut. Låt mig ta ett exempel. För ett tag sedan ställde jag en fråga till industriministern, huruvida det stämmer överens med hans uttalanden att han vill få ut teknik och tekniker i Sverige, när ett annat departement än hans eget går och värvar tekniker från orter med få teknikföretag och få tekniker. Jag fick inget besked då, men det blev ändå en diskussion här i kammaren. Jag vill fråga industriministern: Tror industriministern att man får denna positiva utveckling runt hela Sverige om arbetsmarknadsdepartementet — regeringen i sin helhet kanske man får säga — samt AMS och länsarbetsnämnden i Stockholm aktivt lockar hit de få tekniker som finns ute i landet? Nej, som jag ser det formligen knäcker man ryggen på mindre orter och mindre företag om man drar tekniker från dem, eftersom tekniker är en bristvara i hela Sverige och det är svårt att rekrytera tekniker. Thage G. Peterson har tidigare sagt att han hoppas på statssekreterargruppen. Jag vill verkligen tro att det i så fall blir litet bättre ordning på gruppen framöver, för den som hade undertecknat skrivelsen om att man skall lägga sig i selen för att locka hit tekniker var just en av dessa statssekreterare, som skall samordna regeringens regionalpolitik. Jag tror att om regeringen lade ned en tiondel av den kraft som man har lagt ned på att få Stockholm att växa på att i stället tala med företagen om filialutveckling och satsning på andra åtgärder, så skulle det gå bättre både för Storstockholm och för riket i övrigt. Jag hoppas för min del att vi kan se fram mot en sådan utveckling. Sedan vill jag avslutningsvis vända mig till Gunnar Hökmark. Jag tillhör styrelsen för Västerbottens trädgårdsförbund. Vi har 11 000 medlemmar. Om man nu har en rabatt där man har sått tätt och gödslat så att man har fått en för tät rabatt, och om man har ännu en rabatt där man har sått dåligt och glömt att gödsla, då blir — som jag ser det — bägge rabatterna bättre om man för över vissa blomster från den täta rabatten till den glesa. Så gör vi, alla vi som jobbar med trädgården.

Herr talman! Jag vill först anknyta till det som industriministern sade i sitt första inlägg, svaret till Gunnar Hökmark. Jag tolkar det som att han inte har några fakta som visar att det blir fler jobb i övriga delar av landet om man ger sig till att aktivt bromsa tillväxten i Stockholmsregionen. Jag tror att det var klokt att industriministern inte försökte sig på att ge några sådana fakta. Jag tror nämligen inte att det finns några. Därför blev jag litet förvånad när han i sitt inlägg fortsatte med att tala så positivt om införandet av byggregleringen. Jag vill citera något av det industriministern sade i interpellationssvaret ”Byggregleringen—-- bör också få en viss återhållande effekt på tillväxten— —-, vilket enligt min mening bör ses som positivt---”. — Detta är mycket anmärkningsvärt. Industriministern fortsätter: ”Byggregleringen—--ser jag som lämpliga instrument—---". Vi hade byggreglering i Sverige för ganska länge sedan, under 40 och 50-talen. Det finns säkert många erfarenheter som man kan dra från regleringar under dessa perioder, och även från tillämpningen av andra regleringar. Den mest allmängiltiga slutsatsen är sannolikt att det blir krångligt och byråkratiskt, och det skapar inga som helst positiva effekter. I Dagens Nyheter för i dag finns ett referat av ett tal som industriministern höll i Nacka i går. Om tidningsreferatet är korrekt sade industriministern att Stockholms län redan i dag har för många invånare. Har man nu den uppfattningen, och den delar inte jag, vore det naturligt att föreslå åtgärder som skulle leda till någon form av befolkningsminskning i Stockholms län. Vad är det då för slags åtgärder som industriministern tänker sig att föreslå? Blir det trots allt skatter på näringslivet i Stockholms län, eller blir det en ännu mer utvecklad byggreglering så småningom? En mycket stor del av inflyttningen och befolkningsökningen i Stockholms län består av invandring, dvs. inflyttning från utlandet. Jag hoppas att industriministerns negativa inställning till en befolkningsökning i det här länet inte skall leda till några hårdare regler för invandring. Det skulle vara skönt att höra industriministern ta avstånd från en sådan tanke. Herr talman! Vi har i många sammanhang från Sveriges sida krävt att andra länder, inte minst Västtyskland och Japan, skall stimulera sina ekonomier därför att detta skulle vara bra för Sveriges ekonomi. I förhållande till världen i övrigt ligger Sverige, vare sig vi vill eller inte, faktiskt litet avsides rent geografiskt, ungefär på samma sätt som vissa delar av Sverige rent geografiskt ligger litet avsides från huvudstadsregionen. Men jag har aldrig hört någon hävda att det skulle vara bättre för Sverige om tillväxten vore långsammare i Västtyskland eller i andra delar av landet än Stockholmsområdet. Det är emellertid precis vad industriministern tycks hävda — att det skulle vara bättre för Norrland, Blekinge eller Bergslagen om tillväxten i Stockholm vore lägre. Jag tror att detta är i grunden fel. Det vore till skada för övriga Sverige om tillväxten genom statliga pålagor eller statliga regleringar bromsades i huvudstadsregionen. Nu var industriministern för all del betydligt mera positiv i sitt andra inlägg, där han talade om hur viktigt det är med expansion i hela landet. Han upprepade då det som står i interpellationssvaret, nämligen att man skall ”länka av den expansion som nu sker i Stockholmsområdet” till andra delar av landet. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka detta med att ”länka av”. Jag har tolkat det som att regeringen är intresserad av att få spridningseffekter, som ringar på vattnet. Men då måste det också finnas någonting som startar spridningen, något från vilket en sådan här spridningseffekt kan starta. Jag tycker att industriministern på ett litet olyckligt sätt har ställt olika delar av Sverige emot varandra — kanske inte i sitt anförande men väl när det gäller de konkreta åtgärder som föreslås. Tillväxten i Sverige är faktiskt inte ett nollsummespel, där den enes vinst är den andres förlust, utan tillväxt är i högsta grad ett — om uttrycket tillåts — plussummespel, där den enes vinst också kan bli den andres vinst. Tyvärr förefaller industriministern något omedveten om detta. Det bådar, tycker jag, inte gott för vare sig Stockholmsregionen eller andra delar av landet. Som jag ser det är problemet i Sverige inte att vi har en för hög tillväxt som behöver bromsas, utan vi har tvärtom en för låg tillväxt som behöver stimuleras. Det är detta som jag menar att regeringens regionalpolitik borde gå ut på —-inte att bromsa genom nygamla regleringar som på olika sätt införs.

Herr talman! Det förefaller som om många sätter likhetstecken mellan en mycket snabb och kraftig expansion av Stockholmsregionen — en sådan som vi upplever i dag — och en bra utveckling av Stockholmsregionen. Jag har aldrig riktigt förstått denna tankegång. Det kan så vara att det är bra för vissa företag, vissa grupper som inte lider av koncentrationen här i Stockholmsregionen. Men för de många människorna i regionen är en sådan här snabb och kraftig expansion någonting som de har anledning att se fram emot med stor oro. Vi behöver bara tänka på hur många som står i vår bostadskö: 120 000 människor, varav de allra flesta är ungdomar utan egna bostäder. Och vi behöver bara uppleva trängseln i kollektivtrafiken. Denna trafik är livsnödvändig för de många människorna i vår region och en förutsättning för att de skall kunna klara sin försörjning. Vi behöver bara känna till litet om behovet av att ha och att kunna rekrytera personal för en bra vård och omsorg om barn och gamla i framtiden för att inse att det egentligen inte är flera människor i den här vården och omsorgen som vi behöver. Det är inte flera utan färre — i alla fall inte fler än i dag. Vi behöver bara se oss om i naturen för att inse att vår miljö tar stryk av den koncentration vi upplever i dag. Denna okontrollerade tillväxt av Stockholmsregionen ligger inte i de många människornas intresse. Detta kom också till uttryck när Erik Holmkvist här tidigare sade att vi inte kan tvinga företag att flytta dit där de inte vill verka. Men vi kan ju fråga oss vad det är vi gör med de människor som skall jobba i dessa företag. Många av dem som jag möter säger att de är tvingade att flytta hit till denna region inte därför att det här finns bostäder, bra miljö, vård osv. Nej, anledningen till att de känner sig tvingade att flytta är att här finns arbeten — arbeten som de i stället gärna hade velat få på sin hemort. Detta gäller i motsvarande grad för utbildning som de har efterfrågat.

Börje Hörnlund sade något om att tre fjärdedelar av Sverige far illa i dag och att Stockholm, som tydligen inte ingick i de trefjärdedelarna, håller på att kvävas. Det är naturligtvis något som Stockholm far illa av. Jag tycker att Börje Hörnlund skulle lyssna till alla de signaler som nu kommer, både från storstadsregionerna totalt sett och från socialdemokratiska partiet, om att vända denna utveckling som vi alla ser något oroande i. Herr talman! Det är oerhört viktigt för vår region, lika väl som för många andra regioner, att vi uppnår en balans i landet totalt sett och att vi uppnår en balans inom vår egen region. Det skall inte glömmas att även här finns orter med glesbygdsproblem, och frågeställningar som i hög grad liknar Bergslagens och skogslänens. En bra regionalpolitik måste ta fasta på att klara både balansen i landet och balansen inom varje region för sig.

Herr talman! Jag håller i väldigt mycket med den senaste talaren. Jag tyckte att det hon sade var mycket bra. Jag upplever att både Gunnar Hökmark och Anne Wibble i sin argumentation utgår ifrån att vi i Sverige har obegränsat med pengar, människor, tekniker, utbildningsplatser och arbetstillfällen, så att det inte gör någonting om Stockholm växer och växer. Det finns ändå möjligheter för andra orter att växa som de kan och vill. Men tror verkligen Gunnar Hökmark att man uppnår goda utvecklingsmöjligheter på andra orter genom att ständigt föra pengar utifrån landet till Stockholm? I senaste vändan gäller det ett årligt tillskott på 1,5 miljarder till bostadsbyggande. Tror verkligen Gunnar Hökmark att det lilla företaget, som hade fem personer anställda — som han sade — inte skulle kunna få en väl fungerande marknad i Kalmar, Kumla eller Kungälv? Där skulle förslaget i alla fall finna bättre utrymme, lägre markoch lokalkostnader och mindre till arbetsplatsen för de anställda. Det är inte på det sättet att företagen i Sverige i dag håller kontakt per postdiligens. Vi har faktiskt data, och den teleteknik som kommer gör det möjligt att utlokalisera små kunskapsintensiva företag i landet, om vi bara ger dem de rätta arbetsbetingelserna på den ort de kommer till. Börje Hörnlund har redan sagt vad en trädgårdsodlare skulle ha sagt. Har man trångt i en rabatt gallrar man, annars får man aldrig fullväxta plantor.

Herr talman! Jag tar ofta emot uppvaktningar från länen och från regionerna. Där ingår ofta företrädare för alla politiska partier. Så var det också för några dagar sedan då jag tog emot en uppvaktning från inlandskommunerna i Västerbotten. Jag måste säga att jag inte kände igen de borgerliga företrädarnas uppfattningar och synpunkter i de uppvaktningarna när jag jämförde med de signaler och kommentarer som de borgerliga företrädarna ger här i riksdagen. Det är alltså inte bara en väsentlig, utan det är en himmelsvid skillnad att få de lokala och regionala borgerliga företrädarnas syn på regionalpolitiken och de förslag som regeringen arbetar fram. Kanske det kan ge er en liten tankeställare. Gunnar Hökmark tyckte att jag var för hård mot moderaterna och att jag gör en insats för att avslöja den moderata regionalpolitiken. Det hade jag inte behövt ta tid till, för Gunnar Hökmarks partibroder Erik Holmkvist klarade det på ett belysande sätt. Mest anmärkningsvärt är att det i Erik Holmkvists person måste finnas en bra portion av både Dr Jekyll och Mr Hyde. Jag hoppas att Norrbottenstidningarna uppmärksammar hans inlägg i riksdagen i dag. För ett par veckor sedan var han bekymrad över den utflyttning som sker från Norrbotten och koncentrationen till storstadsområdena, främst till Stockholmsregionen. Då gick hant.o.m. så långt att han ville ha tvångsåtgärder mot löntagarfonderna för att få dem att gå in i norrbottniskt näringsliv. Jag framhöll att det var anmärkningsvärt för att komma från en representant som för övrigt inte har utmärkt sig som någon stor tillskyndare av löntagarfonder, men då ville han ha centrala direktiv. I dag har jag inte hört ett enda ord från Erik Holmkvist om läget och situationen i Norrbotten, utan i dag gör han allt för att hjälpa sin partibroder Gunnar Hökmark utifrån dennes utgångspunkt. De är överens om en sak, och det är att de är emot centrala insatser — marknadskrafterna klarar dessa frågor bra ute i länen. Vill ni då inte ha någon regionalpolitik ut till länen? Länsanslagen är väl ingenting annat än inslag i regionalpolitiken. Är det centralistisk regionalpolitik att satsa på forskning och utveckling i Umeå, Luleå och Kiruna? Ni bör tala om vilka centrala beslut ni vill vara förutan. Var inte rädd, Gunnar Hökmark! Stockholms län kommer att växa av egen kraft — befolkningsmässigt genom höga födelsetal och invandring — och tillväxtmässigt — här finns en växtförmåga, högteknologi, universitet och högskolor som kommer att ge ett högt nyföretagande i årtionden i detta land. Vad jag menar är att det är viktigt att ta till vara de resurser som finns i alla delar av landet. Det främjar tillväxten. Det är ingen motsatsställning mellan tillväxt ute i landet och den tillväxt vi får i Stockholms län. Men helt plötsligt gör både Gunnar Hökmark och Anne Wibble detta till motsatsställningar. Det är det ju inte. Åtgärder för att aktivera och utveckla näringslivet och företagen i sysselsättningssvaga delar av landet innebär ju att arbetskraften och övriga resurser där utnyttjas på ett effektivare sätt och därmed bidrar till en ökning av den samlade produktionen i hela landet. Som jag ser det vore det ett ofantligt resursslöseri att inte utnyttja de resurser, tillgångar och infrastrukturer som i dag finns i regioner över hela landet. En aktiv regionalpolitik ingår sålunda som en viktig del i den ekonomiska politiken. Med detta synsätt går det inte att, som Gunnar Hökmark och Anne Wibble gör, ensidigt se på storstadsområdenas betydelse för landets utveckling utan att beakta vad som sker i landet i övrigt. Det var egentligen anmärkningsvärda uttalanden, som gjordes av Börje Hörnlund. Helt plötsligt utfärdar han fribrev till näringslivet. Det har inget ansvar för den regionala utvecklingen. Det privata näringslivet skall man inte kritisera för att ligga bakom de regionala obalanserna — marknadskrafterna är så snälla. Och snäll var också Börje Hörnlund mot moderaterna. Det enda han åstadkom var ett bildspråk om någon trädgårdsmästare. Bättre kan väl ändå Börje Hörnlund efter alla de debatter han har haft mot mig här i riksdagen! Nu står jag och försvarar en uppläggning som skall ge alla regioner rätt — mot Gunnar Hökmark som har en annan uppfattning. Då vågar Börje Hörnlund inte ens pipa som en liten mus. Här vill jag ge en eloge till Anna Wohlin-Andersson för hennes raka inlägg i den här debatten. Så gör Börje Hörnlund gällande att han inte skulle ha fått svar på en fråga. Det var en fråga han ställde om teknikerkampanjen, som ligger inom arbetsmarknadsministerns ansvarsområde. Han har fått svar av henne här i riksdagen. Herr talman! Jag har ytterligare ett par kommentarer som gäller Anne Wibbles uttalande, och dem får jag ta i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Det är besynnerligt och visar också på industriministerns svaghet i sak att industriministern inte är beredd att föra en debatt om det ämne jag har tagit upp. I stället för att i sak debattera frågan om de åtgärder som regeringen har föreslagit för Stockholmsregionens del gör någon nytta för andra delar av landet, konstruerar industriministern motsättningar och försöker föra över diskussionen till andra områden. Han påstår t.ex. att jag nonchalerar vad som händer i andra delar av landet. Det är inte riktigt, industriministern. Den frågeställning jag har tagit upp är ju om industriministern har något underlag som visar, om den tillväxt som man eventuellt lyckas hejda i Stockholm kan komma andra delar av landet till godo — är det inte i själva verket så att det inte blir någon tillväxt alls eller att den i stället sker i andra av norra Europas storstäder? På denna fråga har industriministern över huvud taget inte kunnat leverera något svar. Han har åstadkommit mycket demagogi och många lösa påståenden, en del relativt virriga, men han har inte kunnat lämna något svar. Därför är det bestående intrycket av denna debatt att industriministern inte vet vilket ändamål han vill uppnå när han framlägger dessa förslag, som har rätt stor betydelse, bl.a. för Stockholmsregionen men också för andra delar av landet. Det som sker i Stockholmsregionen skulle nämligen kunna ha en positiv effekt för andra delar av landet, om socialdemokrater inte hade en sådan väldig övertro på vad man själv kan uppnå genom centrala, statliga ingrepp av olika slag. Det är, herr talman, Stålverk 80-filosofin som präglar Thage Petersons regionalpolitiska tänkande. Det var tron att man genom stora enskilda satsningar kunde skapa utvecklingskrafter runt om i Sverige som en gång i tiden ledde socialdemokraterna till att tala om Stålverk 80. Det tiger man med i dag. Det var samma filosofi som ledde till den politik som kom till uttryck i de olika uppgörelserna med Volvo och Saab. De uppgörelserna skapade ingen utvecklingskraft i de regionerna — snarare motverkade de det syftet. Men allra mest allvarligt är kanske att industriministern tycks tro att vad debatten gäller är om det skall vara en ohämmad expansion i Stockholmsområdet. Det gör den inte. De problem vi har i Storstockholm är en följd av den socialdemokratiska regleringen av bostadspolitiken och inom sjukvården, när man eliminerade enrumslägenheterna och tog bort en lång rad fristående alternativ — de problemen löser man inte genom fler regleringar. Svara i stället på frågan för debatten, industriministern!

Herr talman! Jag tror att debatten hade vunnit på att industriministern hade koncentrerat sig på att besvara de få frågor jag ställde i stället för att försöka vinkla debatten på ett egendomligt sätt. Jag frågade om stimulans någonsin hade föresvävat industriministern i stället för tvångsåtgärder. Det var den första frågan. Jag tror att det är en fråga som näringslivet är mycket intresserat av att få ett svar på. Kommer det att bli fortsatta tvångsåtgärder eller inte? Det var den andra frågan, som jag tror att industriministern borde svara på. Löntagarfonderna kommer fram till 1990 att ha dränerat näringslivet i Norrlandslänen på ungefär en miljard kr., som eljest skulle ha fått stanna kvar i Norrlandsföretagen och skapa jobb och utveckling. Det är ett faktum. Det visar hur illa det här sköts. Man försöker ge med ena handen och ta med den andra. Det är ett faktum. Varken jag eller någon annan borgerlig person tycker om löntagarfonder — det kan inte industriministern ändra på. Norrlandslänen är illa ute, och jag tror inte att de åtgärder som industriministern föreslår när det gäller storstadsområdena kommer att hjälpa dessa områden särskilt mycket — om något alls. Den avindustrialisering som har pågått de senaste åren och som fortsätter att accelerera är illavarslande. Jag frågar: Tror industriministern att den utvecklingen stannar upp genom de insatser som nu skall göras i Stockholm och storstadsområdena? Jag tror det i varje fall inte. Industriministern nämnde att det var fråga om tvångsåtgärder med länsanslag och utbildning vid t.ex. Luleå högskola. Jag kan inte förstå varifrån industriministern har fått detta. Sedan vill jag säga — lika mycket adresserat till Eva Johansson som till industriministern — att företag inte kan tvingas att etablera sig på en viss plats, om de inte själva vill. Då uteblir som regel denna investering och denna utveckling. Skulle vi tvinga företag, innebär det att vi också mer eller mindre får ta det ekonomiska ansvaret för dessa företags verksamhet. Marknadsekonomin, som jag förmodar att även socialdemokraterna fortfarande bekänner sig till, måste väl få gälla även i fråga om etablering av verksamheter?

Herr talman! Industriministern är obetalbar. Inlandskommunerna i Västerbotten har uppvaktat finansministern och industriministern om ett regionalpolitiskt paket i storleken 600—700 milj.kr. Det gäller en region med drygt 50 000 invånare. Förutom detta, som människorna vill ha rätt fort, eftersom utvecklingen är så besvärande, behöver de det länsanslag som i dag finns — och ett utökat sådant. Med ”obetalbar” menar jag att industriministern håller på att bli för dyrbar både för Stockholms län och Stockholms kommun och för dessa tre fjärdedelar av riket som i dag far illa. Jag ställde en fråga om teknikerraggningen från tekniksvaga orter och företag. Jag måste tydligen precisera mig, om jag skall kunna få ett svar. Får vi teknikspridning, flera teknikföretag och flera tekniker, om länsarbetsnämnden i Stockholm, AMS och arbetsmarknadsdepartementet går ut i vad de själva kallar den största värvningskampanj som har förekommit för att värva tekniker från tekniksvaga områden? Det skär verkligen mot vad industriministern har sagt inför den socialdemokratiska gruppen och denna kammare, bl.a. till mig, om att han önskar en teknikspridning och flera tekniker. Centerns kommunala sektion hälsade på i Säffle kommun i höstas. Vi fick då en föredragning från näringslivet av tjänstemän som jobbar med näringslivet för näringslivets räkning inom kommunen. Dessa förklarade att de på en vecka skulle kunna placera 30—40 kvalificerade civilingenjörer, om de fick tag på sådana. Det är denna typ av orter som regeringens kampanj vänder sig mot och där man nu uppvaktar tekniker för att få dem att flytta hit till Stockholm. Att Stockholm växer är en sak, men att man riktar hårda slag mot själva ryggraden i landets övriga kommuner upprör mig. Jag har inte givit något fribrev för näringslivet. Jag har bara sagt att sedan Thage G. Peterson tillträdde har näringslivet fått en annan attityd, när man dikuterar regionalpolitik. Det är inte underligt, när man ger bidrag på ungefär 150 000 per arbetstillfälle till Volvo och Saab plus frisläppta investeringsfonder, medan man gnetar med små företag i Västerbottens inland, fastän det där bara rör sig om 100 000 kr. per arbetstillfälle.

Herr talman! Industriministern nämnde en delegation från Västerbotten — som ville ha mera pengar, förstår jag. Det vill man alltid när man uppvaktar en minister. Jag tycker att det var litet anmärkningsvärt att industriministern nämnde det just i det här sammanhanget. Som jag ser det, är det helt naturligt för vilka länsrepresentanter som helst, när regeringens politik så uppenbart går ut på att just omfördela, att man vill ha sin beskärda del av det som så att säga finns tillgängligt. Hela felet är att regeringens politik inte går ut på att skapa något nytt. Då skulle man kanske få andra önskemål från delegationer från olika län. Sedan sade Thage Peterson för all del att han inte ville se någon motsättning mellan olika delar av landet. Det var väldigt klokt sagt och ett glädjande påstående. Det jag tycker är tråkigt är då att inte de konkreta förslagen stämmer överens med vad industriministern säger. Det senaste av de konkreta förslagen är just det jag nämnde tidigare, nämligen återinförandet av 40 och 50-talens byggnadsreglering i storstadsområdena. Det kan ju inte på något sätt medverka till att skapa en bättre expansion i Sverige som helhet. Industriministern sade också att vi måste utnyttja infrastruktur, utbildningskapacitet, vägar och annat som finns i hela landet. Det håller jag också med om. Det är klokt sagt. För expansion och utveckling av de olika delarna av Sveriges land krävs det att man lägger ihop den infrastruktur som finns. På det sättet skapar man de bästa förutsättningarna för invånare i de olika regionerna att själva göra någonting, att själva skapa en utveckling. Ingen människa kan bli stimulerad till expansion av de åtgärder som regeringen i praktiken sätter in. Det kant.o.m. vara så att någon förleds att tro att om till äventyrs någon insats skulle gå väldigt bra, så att man på en liten ort får en mycket kraftig expansion, skulle den kunna bli för kraftig för regeringens vidkommande och att regeringen då skulle sätta in något slags bromsande åtgärder.

Herr talman! I en tid när utvecklingen i Storstockholmsregionen har betytt att åtminstone en mycket stor del av expansionen i den privata tjänstesektorn har skett i denna region, säger moderaterna ständigt att ingenting får ske som är ingrepp i den utvecklingen. Att fortsätta expansionen och koncentrationen hit tror jag stämmer väldigt dåligt med vad människorna i Stockholmsregionen skulle se som en bra utveckling. Vi säger att vi inte kan klara en snabb befolkningsökning igen, samtidigt som vi skall klara av att ge en bra service åt de människor som flyttar hit. Vi klarar inte att bygga bostäder i den takten — bostadsköerna ökar. Vi klarar inte att bygga ut kollektivtrafiken i den takt som behövs för att vi skall undvika trängsel, osv. Då säger moderaterna att det här resonemanget skulle vara att tvinga företag och näringsliv till sådant som de inte vill. Men den synen stämmer inte med de behov människorna har som bor i regionen. Vi har behov av bostäder, kollektivtrafik, vård och omsorg. Vi har behov av att värna vår miljö här. Det här är viktigt, och det är de sidorna som vi pratar om när vi säger att vi vill utveckla vår region. Det är de sidorna som också måste få ta plats, eftersom det är de som tillhör människornas vardag. Och här har jag inte hört att vare sig Gunnar Hökmark, Erik Holmkvist eller någon annan moderat har haft något recept på hur man skall kunna lösa de problem som en snabb och kraftig befolkningsexpansion i storstadsregionen Stockholm medför. Ni har inga recept, men det är vardagsproblemen som människorna upplever. Visst är det så som Gunnar Hökmark sade i sin inledning, nämligen att det finns tillväxtförutsättningar här i storstadsregionen. Sedan tillade Gunnar Hökmark: ”som andra regioner saknar”. Tillväxtförutsättningarna finns i alla regioner, det gäller bara att utnyttja dem. Man måste också se till att Storstockholms tillväxtoch utvecklingspotential kan utnyttjas när det gäller andra sidor av saken än just tillväxten inom det privata näringslivet. Det gäller också att tillgodose de enskilda människornas behov i vardagen.
Herr talman! Gunnar Hökmark och Erik Holmkvist talade om de förslag som regeringen lagt fram för att försvåra för företagen i Stockholmsregionen och dämpa tillväxten. Förslagen kallades för tvångsåtgärder. Vilka förslag avser ni? Såvitt jag vet rör det sig om ett enda förslag, ett förslag som lagts fram med anledning av situationen på bostadsoch arbetsmarknaden. Förslaget innebär att man går in med en viss byggreglering och slopar investeringsfondsfrisläppet. Är detta felaktigt med tanke på alla som står utan bostad i regionen? Moderaterna talade om tvångsåtgärder. Hela det regionalpolitiska stödsystemet utgörs ju av stimulansåtgärder, liksom satsningarna på forskning och utbildning i Norrland och Bergslagen. Därför är moderaternas tal i stort sett ihåligt. Anne Wibble, jag vill ta chansen att rätta till en feltolkning i referatet från gårdagens möte i Nacka. Jag har inte sagt att Stockholms län redan i dag har för många invånare. Vad jag varnat för är befolkningskoncentrationen och de problem som denna kan medföra för länet. Jag har sagt att Stockholms län kommer att växa mycket av egen kraft. Halva befolkningsökningen utgörs av födelseöverskott och invandring från andra länder. Stockholms län kommer allstå att växa av egen kraft. Här står det i dag tusentals ungdomar i kö. Dessa ungdomar har inte den miljon som företag och förmögna människor har för att skaffa bostad. Vi menar att ungdomen måste få bostad, och därför ser vi allvarligt på bostadsfrågan. Därför har vi också lagt fram de här förslagen. Regeringens politik går inte ut på att skapa något nytt, säger Anne Wibble. Vi har i dag ett större nyföretagande än någonsin tidigare i vårt land. Uppfinnarföreningar bildas, teknikoch utvecklingscentra växer fram. Hela regionalpolitiken har varit framgångsrik. Det har skapats 16 000 nya arbeten i stödområdet, och detta utan byggregleringar och investeringsfondsfrisläpp i Stockholmsområdet. Den industripolitik som förs är skapande. Debatten med Gunnar Hökmark har möjligen varit meningsfull på så vis att jag har fått honom att tänka också på andra delar av landet. Men i varje inlägg har han ägnat sig åt Stålverk 80, och dessutom har han konstaterat att en ny bilfabrik ingenting betyder för tillväxten och utvecklingen i Uddevallaoch Malmöregionerna. Detta är i sanning ett mycket anmärkningsvärt och egendomligt uttalande.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har i en interpellation frågat mig om den praktiska innebörden av ett uttalande jag gjort, att man inom alla politikområden skall ta regionalpolitiska hänsyn och medverka till att bygga upp förutsättningar för näringsutveckling i varje region i landet. Detta är, säger hon, ett bra uttalande som understryker det samlade ansvaret för regionalpolitiken. Utifrån ett antal exempel hävdar hon sedan att den socialdemokratiska politiken inte lever upp till denna ambition. Låt mig först tacka Anna Wohlin-Andersson för hennes positiva instämmande i mina uttalanden. Jag kan således konstatera att vi är överens om att regionalpolitiska hänsyn i ökad utsträckning måste vägas in i sektorspolitiken på olika områden. Jag har också vid ett flertal tillfällen i riksdagen sagt att det finns många områden där de regionalpolitiska aspekterna inte är beaktade i tillräcklig grad. Detta är ju också skälet till att jag så starkt hävdar att ökad vikt måste läggas vid att få in regionalpolitiska hänsynstaganden i sektorspolitiken och vid en förstärkt samordning mellan skilda politikområden. Anna Wohlin-Andersson ger i sin interpellation en svepande och förenklad beskrivning av exempel på bristerna på regionalpolitiska hänsynstaganden inom olika områden. Hon förbigår de avvägningsproblem som finns mellan sektorsintressen och regionalpolitiska intressen. Ensidigt och felaktigt tillskriver hon den socialdemokratiska politiken ansvaret för dessa bristande regionalpolitiska hänsynstaganden. Det är viktigt att inte framställa frågan om ökade regionalpolitiska hänsyn i sektorspolitiken som någonting enkelt och okomplicerat och som kan förändras i ett slag. Det vore att djupt underskatta problemen om man skulle tro att det finns enkla lösningar. En viktig del i det regionalpolitiska arbetet gäller att på olika sätt stärka den regionalpolitiska profilen på de insatser som görs inom skilda områden som forskning och utbildning, kommunikationssektorn, skatteutjämningen m.m. Den särskilda statssekreterargrupp för regionalpolitiska frågor som regeringen tillsatt har en viktig roll i detta arbete. Avsikten är att på olika områden pröva möjligheterna att förändra och inrikta insatserna så att de i ökad grad understöder de regionalpolitiska utvecklingsoch utjämningssträvandena.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har naturligtvis läst det noggrant. Om inte statsrådet och talmannen anser det vara uttryck för bristande vördnad, så skulle jag vilja karakterisera svaret med talesättet Hej kom och hjälp! Jag får en vision av industriministern stående någonstans mellan Uppsala och Stockholm viftande med en stoppskylt och pekande mot Sigtuna medan sektorsintressena obehindrat dundrar förbi. Låt mig först konstatera att industriministern och jag är ense om att Sverige är i stort behov av en väsentligt förbättrad regional balans, både för Stockholms och för det övriga landets skull. Sedan den 1 januari 1983 har 15 län minskat med tillsammans 31 000 personer. 23 kommuner i Bergslagen har minskat med drygt 16 000 personer under Thage Petersons tid. Vart har folket tagit vägen? Framför allt till Stockholm. Mellan den 1 januari 1983 och den 30 juni 1986 ökade Stockholms län med 41 000 personer. I fjol var inflyttningen hit den största på 15 år. Industriministern har säkert också läst Bo Petterssons artikel i Veckans hänsyn inom alla ”politikområden” Affärer med rubriken ”Stockholm växer så det knakar”. Samtidigt som jag läste den artikeln stod industriministern i talarstolen under den allmänpolitiska debatten och förklarade att aldrig hade det regionalpolitiska arbetet drivits så hårt och konsekvent som nu. Är detta verkligen industriministerns uppriktiga åsikt? Jag måste som Anne Wibble säga, att ord och handling hos industriministern synes litet dåligt samordnade. Vad som främst gjorde att jag framställde den här interpellationen var industriministerns ord i ett par andra regionalpolitiska interpellationsdebatter i höst. Vid flera tillfällen sade statsrådet: Men kom med några förslag då! Anklaga inte bara, säg vilka åtgärder ni vill vidta! Inför dessa ord undrar jag: Varför duger inte centerns förslag? Jag tror verkligen inte att frågan om förbättrad regionalpolitik är något enkelt och okomplicerat som kan förändras i ett slag med enkla lösningar — som sägs i svaret till mig. Men jag kan inte förstå varför regeringen inte till att börja med kan gå med på de mest uppenbara av de decentraliseringsförslag som vi lagt fram. Det nuvarande systemet med specialdestinerade statsbidrag för kommunala verksamheter, t.ex. barnomsorg, gynnar de redan starka kommunerna. Jag skall visa detta med exempel från Östergötland. Alla kommuner i vårt län betalar mer i barnomsorgsavgift än de får tillbaka i statsbidrag till barnomsorg. Enda undantaget är Norrköping. Mjölby t.ex. betalar in 23,7 miljoner och får 16,4 miljoner tillbaka. Finspång betalar 23,5 miljoner och får 17 miljoner tillbaka. Stockholm betalar in 737 miljoner och får 984,5 miljoner tillbaka — dvs. en subvention på 247 miljoner. Låt oss se det per barn. Stockholm får 22 730 kr per barn mellan noll och sex år. Valdemarsvik får 5 416 kr. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning, men det är alldeles klart att med det system regeringen nu har får de svaga kommunerna vara med och betala bl.a. Stockholms barnomsorgskostnader. Flyttningsbidraget uppgick 1985/86 till 390 000 kr. Är det inte en heltokig politik, industriministern, att satsa nästan 400 000 kr. på att flytta folk till redan överhettade regioner? De företag som söker arbetskraft till dessa storstadsområden har säkert råd att hjälpa till med flyttningen. Använd i stället pengarna till hjälp för företag som vill flytta till avfolkningskommuner! Bostadsstödet har Bo Södersten redan skrivit om, mycket bättre än jag någonsin kan göra. I en tidningsartikel i somras uttalade Thage Peterson följande: ”Också banker, försäkringsbolag och inte minst organisationer lägger allt i Stockholm. De borde sprida sina styrkor, en utredningsgrupp kan arbeta lika bra regionalt som i huvudstaden.” Visst, jag delar den uppfattningen. Men varför lever inte staten som den lär?

När statliga verk åläggs att spara, sparas alltid de udda, utlokaliserade verksamheterna. Exempel på detta är följande: Avfolkningen av kustbanden. Polisens enmansoch tvåmansposteringar dras in först. Tullkamrarna ute i de mindre kommunerna försvinner först. Försäkringskassorna kan inte hålla tillräckligt kvalificerad personal på små kontor, etc. Löntagarfonderna drar pengar från svaga bygder och små företag till starka kommuner och stora företag. Östergötland har under de tre senaste åren betalat 147 milj.kr. i vinstdelningsskatt och avgifter till fonderna. Samtidigt har tredje löntagarfondstyrelsen satsat 66 000 kr. i E-länet. Detta innebär alltså en avtappning av kapital på över 146 milj.kr. Tycker Thage Peterson att detta är en vettig regionalpolitik? Eftersom jag inte hinner mycket längre nu vill jag fråga industriministern: Är hela regeringen inriktad på att sätta in sina politikområden i arbetet för regional balans, och gäller denna önskan om regional balans i så fall även den inomregionala balansen?

Herr talman! Jag skall börja med att tala om för Anna Wohlin-Andersson vad som hände i Sverige under den period då centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken, åren 1976-1982. Det var inför denna regeringsperiod som centerpartiet och dess partiordförande lovade 400 000 nya jobb. Jag tror att det är mycket viktigt att Anna Wohlin-Andersson har denna bakgrund klar för sig när vi nu diskuterar de regionala obalanserna. Vad hände under de år då centerpartiet satt i regeringsställning, dvs. när Anna Wohlin-Anderssons partikamrater hade ansvaret för regionalpolitiken? Jo, 155 000 industrijobb försvann i Sverige. Jag åkte runt i Östergötland under dessa år. Var jag än kom, i kommun efter kommun, klagade man på hur antalet arbetslösa steg, hur jobben försvann och hur den borgerliga regeringen, underförstått centerpartiet, hade förlorat greppet över den regionala utvecklingen. Det var inte bättre i skogslänen. I Börje Hörnlunds hemlän och i skogslänen i övrigt försvann under perioden då centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken 34 000 industrijobb. Det skapade naturligtvis väldigt många hål, som det tar mycket lång tid att åtgärda. Centerpartiets stora misslyckanden var just inom regionalpolitiken. Men detta försöker centerpartisterna glömma varje gång jag möter dem i en riksdagsdebatt. Jag får använda en stor del av min tid till att peka på detta när centerpartisterna hejdlöst och hurtfriskt stiger upp i talarstolen och dundrar om regionalpolitiken. Just i detta område har ni ert stora misslyckande, och där är ni inte hänsyn inom alla ”politikområden” hänsyn inom alla ”politikområden” längre trovärdiga. Vad ni åstadkom var att arbetslösheten steg, att jobben minskade och utflyttningen ökade. Ni lade grunden till de stora regionalpolitiska obalanserna i dag — områdena har förändrats befolkningsmässigt, för de unga har lämnat kommunerna. Det går inte att diskutera regionalpolitiken i dag om man bortser från det faktum att orsaken till de regionalpolitiska obalanserna i dag och till våra stora problem lades under de borgerliga regeringsåren, då just centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken. Trots utomordentligt stora insatser som regeringen gjort på det regionalpolitiska området och trots de stora framgångar som dessa insatser har lett fram till, är inte den regionala utvecklingen tillfredsställande. Tvärtom har de regionala obalanserna förstärkts under 1980-talet. Men förstärkningen började under åren 1980-1982. Då satt inga socialdemokratiska regeringar, utan då hade ni själva regeringsmakten. Vi kan i dag glädja oss åt, till följd av en framgångsrik ekonomisk politik och industripolitik, att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten har minskat. Vi kan glädja oss åt att industriinvesteringarna höjts och att nyföretagandet har ökat. Detta gäller även skogslänen. De regionalpolitiska anslagen uppgår numera till över 1,6 miljarder kronor per år. Det är mer än fördubbling jämfört med anslagen under de borgerliga åren. Vi har lyckats öka de regionalpolitiska anslagen varje år, trots det fruktansvärda budgetunderskott som ni samlade på er och lämnade över när vi fick åter regeringsmakten 1982. Detta kan ses mot bakgrund av att den sista borgerliga regeringen före 1982 passade på att minska de regionalpolitiska anslagen med 300 miljoner. Jag kommer inte ihåg om Anna Wohlin-Andersson då satt iriksdagen, men Börje Hörnlund gjorde det och var med om att rösta fram en minskning på 300 miljoner av de regionalpolitiska anslagen. Som om inte arbetslösheten och den regionala obalansen hade ökat snabbt nog! Man ville påskynda denna utveckling genom att fördärva den regionala politiken. Det är vad ni åstadkom. På fyra år har våra satsningar gett 16 000 nya jobb i utsatta regioner. Teknikoch utvecklingscentra har fått stöd med 200 miljoner av regionalpolitiska pengar. Tyngdpunkten i regionalpolitiken har alltmer förskjutits till insatser för att stödja och underlätta utveckling av lokala projekt och affärsidéer. Vi har också breddat möjligheterna att använda det regionalpolitiska stödet. Utbildning, teknikutveckling och informationsbehandling har blivit allt viktigare instrument för näringsutveckling. Under de år socialdemokraterna har varit ansvariga för regionalpolitiken har vi förnyat regionalpolitiken. Vi har varit framgångsrika. Vi kan i dag se framgångsrika resultat. Vi är inte heller rädda för att peka på problemen och bristerna i regionalpolitiken i dag. Därför har vi tagit tag i de samordningsfrågor som också Anna Wohlin-Andersson lyfte fram i sin interpellation.

Herr talman! Jag tycker faktiskt det är tråkigt att industriministern inte använder några av sina minuter till att svara på de frågor och förslag som jag förde fram. Jag vill börja med siffrorna. 148 000 i arbetsmarknadsåtgärder. År 1985 fanns 4 256 000 visserligen i arbete, 126 000 öppet arbetslösa, dvs. 3 000 mindre, men 186 000 i arbetsmarknadsåtgärder, dvs. ca 40 000 mer. Detta kan vi diskutera precis hur mycket som helst. Skogslänen ökade med drygt 4 000 personer under de borgerliga åren. Avfolkningen av skogslänen har varit 18 000 hittills. Det blir en skillnad på 22 000. Jag frågade: Är det inget av de förslag som vi gång på gång har lagt fram som skulle kunna tänkas duga som regionalpolitiskt instrument åt Thage Peterson och den socialdemokratiska regeringen? Småföretagen har en enorm betydelse för en aktiv regionalpolitiken. Det vet jag, och det vet Thage Peterson också. Som Eckerberg brukar säga: Det är lättare att starta hundra företag med tio anställda än ett med 1 000. Vad gör då regeringen för småföretagen? Jo — det blir höjd kapitalbeskattning, höjd arvsskatt, höjda arbetsgivaravgifter och egenavgifter, skärpt näringsförbud, höjd arbetskadeavgift, införande av företagskvot, mer byråkratiskt krångel. Bördorna staplas på varandra. I den enkät som gjorts visas också att en tredjedel av småföretagen i Östergötland och Sörmland — det är den enkät som jag har läst — skulle kunna anställa mer folk men inte vill göra det. Vi har 20 000 företag med under 50 personer anställda i Östergötland. En tredjedel av de företagen vill inte anställa fast de kan. Det betyder att 7 000 arbetstillfällen skulle kunna tillkomma. Företagarna tycker att det är för krångligt. De tycker att de går in i för mycket byråkrati. De är helt enkelt rädda för att anställa nytt folk. Trafikpolitiken har också med regionalpolitiken att göra. Jag tar tillbaka det jag sade att ni inte har höjt väganslagen, för det har ni. Jag ber om ursäkt för det. Men vi föreslog 500 milj.kr. extra till småvägar och broar, och då sade regeringen nej. Men utan ett gott mindre vägnät och bra broar kommer inte skogstransporterna fram, och då kan vi inte få en levande landsbygd. Ni förordade avslag beträffande stödet till kollektivtrafiken, och det blev så. Vi tycker att det är dumt. Ni lade ner 100 mil ersättningsberättigad järnväg — återstår bilen. Jag måste då säga: Jag hoppas verkligen att reseavdraget får vara kvar åtminstone, annars blir regionalpolitiken bara tomma luften.

Herr talman! Industriministern har i anförande efter anförande talat om betydelsen av samordning av insatserna i regionalpolitiken. Han uttrycker sig så att alla politikområden måste ta ett ökat ansvar för regionalpolitiken. Jag delar industriministerns synpunkter att alla politikområden måste hjälpas åt, om den negativa utvecklingen skall kunna hejdas. Jag har också i tidigare debatter pekat på att problemet inte längre enbart är ett Norrlandsproblem, utan att den negativa utvecklingen kryper allt närmare Stockholm och den socialdemokratiska regeringen. Förutom Norrlandslänen och skogslänen i Svealand finns de verkliga förlorarna i Örebro, Skaraborg, Kristianstad och Blekinge. Därtill kommer ytterligare län som inte tidigare har haft liknande bekymmer. När då industriministern gång efter gång går ut och talar om sin oro för utvecklingen så förstår jag honom. Det är därför som jag så ofta deltar i dessa hänsyn inom alla ”politikområden” debatter — jag och övriga inom folkpartiet delar denna oro för utvecklingen. Jag ställde för en tid sedan en fråga om vilka konkreta initiativ den s.k. statssekreterargruppen ämnade ta. Svaret på den frågan blev i klartext att industriministern inte tänkte avslöja vilka planer regeringen hade. Det är därför med glädje jag konstaterar att Anna Wohlin-Andersson i dag redovisar precis samma tankegångar som dem jag framförde tidigare. Men jag måste samtidigt konstatera att inte heller hon får några svar. Herr talman! Frågorna om regionalpolitiken är och kommer under den närmaste tiden att bli mycket centrala. Sannolikt kommer även de socialdemokrater som industriministern tidigare lyckats tysta att höra av sig. Självklart är det så att oron sprider sig, och dessa socialdemokrater tar säkert ny sats just nu. Man frågar sig: Vad kommer att hända härnäst? Med vad skall industriministern tysta dem nästa gång? Herr talman! Industriministern sade i en debatt den 10 november ungefär samma sak som i dag, nämligen följande: ”Huvudlinjen i regionalpolitiken måste därför vara att skapa förutsättningar att bygga upp starka alternativ till dagens tillväxtområden, till universitetsoch högskoleregionerna. Det handlar dels om att bygga upp forsknings-, utvecklingsoch utbildningsresurser på flera håll, dels om att via olika insatser se till att utvecklingsimpulserna från högskolor och universitet ges en större spridning. Det handlar också om att förbättra kommunikationer och övrig infrastruktur. Inriktningen är att höja regionernas attraktionskraft och konkurrenskraft, så att näringslivet kan blomstra där.” Min fråga är då som nu: Hur skall detta gå till? Skall resurser tas från några andra politikområden och föras över till industriministerns fögderi, eller skall industriministern tvinga sina kolleger att prioritera de regionala insatserna? I tidigare interpellationssvar har industriministern sagt att den s.k. statssekreterargruppen sitter och läser regeringens propositioner. I dag uttrycker sig industriministern mycket vagare. Han säger: ”Avsikten är att på olika områden pröva möjligheterna att förändra och inrikta insatserna, så att de i ökad grad understödjer de regionalpolitiska utvecklingsoch utjämningssträvandena.” Detta är alltså avsikten. Men vi vet fortfarande ingenting om hur det skall gå till. Om man läser vad Dagens Nyheter i dag skriver om industriministerns besök i Nacka, får man på nytt en påminnelse om industriministerns oro. Den här gången oroar sig inte industriministern för glesbygdens problem, utan för den starka expansionen i Stockholms län. Han talar om att människorna som bor i Stockholms län har starka skäl att stoppa en ohämmad tillväxt. Det är alltså människorna i länet som skall göra detta. Det intressanta är vad industriministern själv anser. När finns det skäl för regeringen att vidta åtgärder mot expansionen i Stockholms län? Vilka åtgärder tänker regeringen vidta, utöver de byggnadsregleringsåtgärder som förut nämnts? Tidigare i dag sade industriministern att det går att ”länka av” verksamhet från Stockholmsregionen till andra områden. Jag vill fråga: Hur skall det gå till? Vi skulle gärna vilja veta hur industriministern tänker gå till väga för att lyckas med det. När vi vet det kan vi kanske diskutera de här frågorna utifrån den utgångspunkten.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har ställt en berättigad fråga till industriministern om vad regeringen lägger in i uttalandet att man inom alla politikområden skall ta regionalpolitiska hänsyn för att stärka förutsättningarna för näringslivet i hela landet. Något svar på sin fråga har Anna Wohlin-Andersson inte fått, och det är förståeligt med tanke på den skillnad mellan ord och handling som kännetecknat socialdemokratin och speciellt Thage G. Peterson efter regeringsskiftet 1982. Jag skall bara kort erinra om de mål som gäller regionalpolitiken. Enligt riksdagens beslut våren 1985 skall regionalpolitiken ”inriktas på att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och på att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet.” Vad har då hänt i verkligheten? Såväl i inlägg här i riksdagen som i artiklar har jag gång på gång pekat på den alltmer av regeringen pådrivna koncentrationsutvecklingen. Exempelvis i den allmänpolitiska debatten här i riksdagen i höst konstaterade jag att en allt stridare ström av flyttlass går till de stora koncentrationsorterna, framför allt till Stockholm, med utarmning av avfolkningsområdena och överhettningsproblem i koncentrationsorterna som följd. Jag konstaterade att ”bara i Stockholm växte kön med bostadssökande med ca 25 000 hushåll”. Från centerpartiets sida har vi vid upprepade tillfällen understrukit att en aktiv regionalpolitik också krävs för att lösa storstadsområdenas problem och inte bara är till för glesbygden. Enligt ett referat i Dagens Nyheter i dag av ett tal som industriministern hållit tycks industriministern plötsligt ha fått klart för sig vilka problem inflyttningen till Stockholm innebär, också för Stockholm. Enligt DN konstaterar industriministern — men han hade redan i dag ångrat sig — att Stockholms län redan har för många invånare. Det har lett till köer till den kvalificerade sjukvården, ansträngd kollektivtrafik och bostadsbrist. Det har ökat trycket på miljön med luftföroreningar och försurning som följd. Industriministern fortsätter: Ökad tillströmning av människor till Stockholms län förvärrar dessa problem. Länsinvånarna får det inte bättre när köerna ökar. Omättliga krav på bostadsbyggande kommer att gå ut över parker och grönområden. BI. a. detta säger alltså Thage Peterson. Det är med en viss förvåning jag tar del av uttalandet. Det verkar som om industriministern skrivit av mina inlägg i tidigare debatter. Sent skall syndarn vakna — alldeles för sent både för Stockholm och för de tre fjärdedelar av riket som har farit mycket illa sedan 1982. Jag har stått här i talarstolen och sagt samma saker åtskilliga gånger och då mötts av beskyllningar att vara grälsjuk m.m. Är det så att Thage Peterson inser vådorna av koncentrationspolitiken först när problemen i Stockholm blir helt uppenbara och skadorna på övriga delar av landet blir hart när obotliga? Kommer denna insikt att motsvaras av konkreta handlingar, eller är detta bara ord för att dölja den socialdemokratiska regeringens misslyckanden? Jag har tidigare nämnt teknikerraggningen, men jag har inte fått något som helst svar på mina frågor i det sammanhanget. Härvidlag förstår jag hänsyn inom alla ”politikområden” industriministern, för han kan inte tala helt emot vad han tidigare sagt, om han skall lämna ett ärligt svar på min frågeställning. Än värre är vad finansministern håller på med, nämligen skatteutjämningsförslaget. Där vill jag fråga Thage Peterson: Har det förslaget också varit uppe i den samordningsgrupp som Thage Peterson har tillsatt och är ansvarig för? Det är i och för sig en konstig regeringspolitik att riksdagen och olika tidningar skall få pressmeddelanden och icke färdiga förslag, men efter vad jag har inhämtat innebär förslaget att man drar in ungegär 3 miljarder kronor från kommuner och landsting där invånarna har låga inkomster och förhållandevis låg kommunal service. Däremot får de kommuner där skattekraften redan är hög och där även den kommunala servicen är hög ytterligare pengar. Det blir ett oerhört regionalpolitiskt slag, om det förslaget blir verklighet. Om man ser på skatteutjämningen som en fråga och ser på de specialdestinerade bidragen som en annan fråga, finner man — det har kommit en vetenskaplig rapport om detta — att de kommuner och landsting som har mycket hög egen skattekraft också har pengar att expandera för och kan ta emot alla specialdestinerade bidrag som ges. De som har låg service och låg skattekraft har däremot inte så mycket egna pengar att de kan gå in och möta de statliga bidragen. Därför kommer de regionala obalanserna att förstärkas alldeles oerhört, om inte Thage Peterson tar itu med detta och får regeringen att driva en samordnad regionalpolitik också när det gäller kommunal skatteutjämning. Jag vill jämföra Thage Peterson med en man som levt i sus och dus och för sent har fått sjukdomsinsikt. I hälsooch sjukvården talar vi om förebyggande vård. Jag vill se en förebyggande regionalpolitik och inte en regionalpolitik som sopar upp skador efter misslyckanden.

Herr talman! Jag kan garantera Börje Hörnlund en sak: Börje Hörnlund kommer aldrig att bli vare sig profet eller talskrivare åt mig. Det beror på en enda sak. Jag tycker nämligen inte om fleruppfattningar och dubbelmoral i olika frågor, men det tycker jag att Börje Hörnlund ständigt ägnar sig åt när det gäller regionalpolitiken. Han har en uppfattning i Stockholms län och en annan i Västerbotten, och ständigt nya uppfattningar. Mycket skall man höra innan denna dag är över, innan denna debatt är till ända! Helt plötsligt fattar både Börje Hörnlund och Sigge Godin mod och reser sig upp och tar upp tillväxtproblemen i Stockholms län. Men i föregående interpellationsdebatt, där vi ju diskuterade just Stockholms län, satt Sigge Godin tyst och lät en annan företrädare för folkpartiet angripa regeringen för att vi försöker dämpa tillväxten i Stockholms län. Jag ger inte mycket för en sådan politik och ett sådant uppträdande, Sigge Godin. Jag ger dock ännu mindre för Börje Hörnlunds uppträdande, då han i den debatten hade chansen att ställa sig på min sida för en balanserad regional utveckling och fråga moderaterna vad de menade, men den chansen tog inte Börje Hörnlund. Han vågade inte heller stöta sig med moderata samlingspartiet. Det är möjligt att ett litet parti med bara 8 Ze av väljarna, inkl. kds, är i den positionen, men jag har bara ett enda sätt att beskriva detta uppträdande: det tar sig väldigt illa ut och ger avsmak för politiken när man gör så i en Prot. 1986/87:44 riksdagsdebatt. 8 december 1986 Ni hade båda chansen att delta i diskussionen om Stockholms läns tillväxt. = Zj oo eg med den förre interpellanten. Nu, i en senare debatt, då debattörerna har lämnat kammaren fattar ni mod och reser er upp i denna fråga. Frågan om teknikerkampanjen har arbetsmarknadsministern svarat på här i riksdagen. Börje Hörnlund försöker gång på gång säga att han inte har fått svar på den frågan. Den faller inom arbetsmarknadsministerns ansvarsområde, och hon har gett ett svar på den. Jag blir så känslosamt gripen varje gång jag diskuterar regionalpolitik med en centerpartist. Varje gång får jag höra hur centern anser sig vara det stora regionalpolitiska partiet, som svarat för hjältedåd när det gällt att åstadkomma regional balans och rättvisa. Men verkligheten är ju en annan! Varje gång har jag upplevt hur ledsna centerpartisterna blir när jag påminner dem om hur det regionala förfallet kom under de år då centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken. Jag förstår att Anna Wohlin-Andersson tycker det är tråkigt att bli påmind om hur centerpartiet misslyckats med regionalpolitiken och hur regionerna skuldsattes, hur arbetslösheten steg, hur jobben försvann och hur folkflyttningen ökade. Men Anna Wohlin-Andersson liksom Börje Hörnlund får faktiskt finna sig i att höra sanningen också när det gäller regionalpolitiken. Det är inte för stora ord att tala om en förnyelse av regionalpolitiken. Den har varit framgångsrik, men framgångarna är inte tillräckliga. Att den har varit framgångsrik vet också Börje Hörnlunds partivänner i Västerbotten. De är medvetna om att sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har 1 000 nya jobb tillkommit i Västerbotten genom det regionalpolitiska stödet — det tackade de för övrigt för vid den regionalpolitiska uppvaktningen. Men Börje Hörnlund tycks inte ha upptäckt ett enda nytt jobb i Västerbotten sedan regionalpolitiken fick en annan profil. Jag menar att regionalpolitiken har kommit att betyda oerhört mycket ute i regionerna. Jag förstår inte riktigt vad Sigge Godin menar. Han talar om att jag tystar dem som vill tala regionalpolitik. Det är väl tvärtom. Jag försöker allt jag kan att stimulera debatten också här i riksdagen, och i mitt eget parti. Jag har aldrig hållit inne med min oro för den regionala utvecklingen. Jag har sagt dessa sanningar vare sig talarstolen har stått i Nacka, Bräcke eller någon annanstans i landet. Jag håller samma linje var jag än uppträder i landet. Vi får väl se vad statssekreterargruppens verksamhet har fått för framgångar när budgetpropositionen läggs fram. Jag skall emellertid på en punkt säga till Anna Wohlin-Andersson att det helt säkert är som hon säger i sin interpellation: besparingskraven på de statliga myndigheterna har i många fall minskat deras möjligheter att ta regionalpolitiska hänsyn i den mån detta innebär större kostnader. Det har alltså blivit en effekt av att regeringen är tvingad att angripa det stora budgetunderskott som de borgerliga partierna lämnade efter sig.

Herr talman! Detta är sanningen säger Thage Peterson. Jag kan inte annat än citera Fröding: Vad som är sant i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i 51 Heidelberg. Den diskussionen tänker jag inte använda dessa fattiga minuter till. Jag tänker i stället fortsätta att ställa frågor. I Bo Söderstens artikel står: Bostadspolitiken utgör därför ett centralt inslag när det gäller att koncentrera ekonomiska aktiviteter till storstadsregionerna och utarma andra landsdelar. Tänker industriministern förmå bostadsministern att göra något åt denna enorma orättvisa som bostadspolitiken kontra Stockholm utgör? Det är min första fråga. För det andra: Det är inte säkert att vi kan uppnå regional balans genom att hela tiden inrikta oss på att decentralisera tillverkningsindustrin. Det är tjänstesektorn som kommer nu. Här har statens industriverk tagit fram ett mycket intressant material som jag är säker på att industriministern har sett. Där sägs det att om ingenting görs hamnar kanske 80 000 av dessa jobb inom tjänstesektorn i Stockholm. Med anledning av det vill jag ställa följande fråga, som inte kan bli så distinkt eftersom industriministern kanske inte hunnit ta ställning till saken ännu: Kan vi förvänta oss några förslag i anledning av industriverkets rapport? För det tredje vill jag framhålla att ett sätt att verkligen få ut företag och människor i avfolkningsbygder t.ex. kunde vara att företagen befriades från arbetsgivaravgift för en anställd under dennes fem första anställningsår. Företag som finns i en avfolkningskommun och som utvecklas där kunde befrias från arbetsgivaravgift under fem år för de övriga anställda. Företag som startar ny verksamhet skulle kunna medges skattefrihet när de amorterar skulder i företaget för ett visst belopp. Detta kunde då gälla så länge kommunen visar ett minus i utvecklingen av invånarantalet. Jag påstår inte att detta är höjden av all klokhet, men det är åtminstone ett försök att gå ett steg längre än att bara tala om var problemen finns. Låt mig sedan säga att människor icke lever av bröd allena. Kyrkofonden har fått sina pengar indragna av den socialdemokratiska regeringen. Även här visar det sig alltså. Östergötland fick 2 159 500 kr. men får nu 810 000 kr. till sin kyrkliga verksamhet. Till slut skall jag läsa in till riksdagens protokoll — för vilken gång i ordningen vet jag inte: Vi har aldrig sagt att vi skall skapa 400 000 nya jobb. Vi har sagt att vi behöver 400 000 nya jobb om alla som vill ha arbete skall få det. Jag var själv med och fattade beslutet, och så står det.

Herr talman! Jag citerade vad industriministern sade vid sitt besök i Nacka, att det är folket i Stockholms län som skall se till att det inte flyttar in några nya människor. Anne Wibble har klargjort folkpartiets syn på utvecklingen i Stockholm. Det räcker med detta. Jag behövde därför inte delta i den debatten. Min fråga lyder: Vad tycker industriministern, vad skall regeringen göra för någonting och vad har ni för åsikter i den här frågan? Detta vore intressant att få veta. Sedan till detta med tystnaden ute i länen. Socialdemokrater krävde ju i våras en regionalpolitisk kommission. De blev så tysta, herr industriminister, att de inte ens röstade för sin egen motion. Tala om tystnad! Industriministern har också tagit upp kommunikationerna som exempel på insatser i glesbygden. Jag skulle vilja ge några exempel på frågeställningar. Hur tror industriministern att infrastrukturen skall kunna förbättras, när utbyggnaden av stamvägnätet skall ske med början i de södra delarna av landet? Dessutom kommer stamvägnätet att ta så mycket av de samlade medlen till vägförbättringar att inga eller mycket blygsamma medel kommer att finnas för inlandsvägarna. Det finns alltså uppenbara brister i fråga om underhållet av dessa vägar. Man får exempelvis inte fram virke till industrin. Hur tänker industriministern klara den frågan? Ett annat exempel är infrastrukturen när det gäller utbyggnaden av fiberoptiken. Televerket bygger ut från söder till norr. När kommer inlandet att få fiberoptik, så att dataverksamhet går att etablera i hela landet? Ytterligare ett exempel gäller flyget. Vi är överens om att flyget är viktigt. Tyvärr brottas de små flygplatserna med uppenbara ekonomiska problem på grund av att de inte får delta i det s.k. resultatutjämningssystemet. Vilka åtgärder ämnar industriministern vidta för att dessa orättvisor skall kunna undanröjas? Därtill kommer uppenbara problem med det monopol som SAS/Linjeflyg har. Monopolet måste snarast rivas upp om utökade flygförbindelser skall kunna komma till stånd i främst Norrlands inland. Jag har tagit upp Mittnordenflyget, där man från finländsk sida uppvaktar nordiska rådet och där kommunikationsministern tydligen börjar inse allvaret. Men tänker han göra någonting åt det? Vad tänker industriministern göra för att Mittnordenflyget skall kunna fungera? Det är tydligen en tuff match för industriministern att klara de andra statsråden, med deras önskemål. Sanningen är förmodligen den att det här är så svåra frågor att inte ens industriministern vet hur de skall lösas, mycket mindre den s.k. statssekreterargruppen.

Herr talman! Centern har länge efterlyst en förebyggande regionalpolitik — en politik där man löser problemen innan de uppstår. I tal efter tal har jag pekat på att åtgärder som akut sätts in på grund av uppkommen kris, avfolkning, tvinsot och överhettning inte ger den riktiga grunden för regional balans. Thage Peterson gör som en del inom dagens sjukvård; han sitter och väntar på att patienten blir intagen på sjukhus innan han lyfter pekfingret. Låt mig bara hoppas att den plötsliga klarsyn som Thage G. Peterson enligt Dagens Nyheter har fått skall hålla i sig. Men vägen till det synsätt, förebyggande regionalpolitik, som jag representerar kräver en helt annan hållning än den Thage Peterson företräder. Att jag skulle vara talskrivare åt just Thage G. Peterson, det går bara inte. Jag har absolut inte förmågan att vara så oförskämd som Thage Peterson ibland är i denna talarstol. Jag gav visst min syn på Stockholm. Jag gjorde det med exemplet med de båda rabatterna. Det borde ha varit helt fattbart för hela denna kammare, och jag tror att det också var det. Jag förstår nu att Thage G. Peterson delar arbetsmarknadsministerns ståndpunkt att det är bra för regionalpolitiken i övriga Sverige om man tar dess kvalificerade tekniker hit, med den största värvningskampanj man någonsin har haft i gång. Men då vill jag säga till Thage G. Peterson att jag inte ger någonting för allt vad han tidigare har sagt i denna kammare om att sprida teknik och tekniker samt utveckling till övriga landet. Vad gäller Stockholms utveckling vill jag återigen i denna kammare påminna Thage G. Peterson om att det var han som såg till att socialdemokraterna röstade mot mittenregeringen 1982. Han ville höja befolkningsomsättningen för Stockholm högst väsentligt och få i gång en aktiv flyttning till Stockholm. Nu kommer resultaten av ett flertal åtgärder som Thage G. Peterson är ansvarig för. Jag skulle vilja att Thage G. Peterson talar litet grand om den kommunala skatteutjämningen. Eller har han som regionalpolitiskt ansvarig välsignat finansministerns åtgärd mot de verkligt utsatta landstingen och kommunerna, de med låga inkomster och relativt låg kommunal service? Då är det något värre än jag trodde. Till sist några ord om att få igenom och lyckas öka bidragen till regionalpolitiken. Ja, Thage G. Peterson och hans parti förlorade en omröstning om höjda bidrag till regionalpolitiken. Nu gör han ett nummer av ökade lån. Men man kan i dag faktiskt låna billigare i bank.

Herr talman! Börje Hörnlund var djärv nog att nu efterlysa en förebyggande regionalpolitik. Det jag genast tänkte på var: Varför tog ni inte chansen att föra en förebyggande regionalpolitik när ni hade den? Ni hade sex år på er att föra en förebyggande regionalpolitik. För att fortsätta på Börje Hörnlunds sjukvårdsspråk var ni, under de sex år ni hade ansvar för regionalpolitiken, milvis ifrån allt vad förebyggande åtgärder heter. Avståndet kunde inte bli större. Ni slog ut 155 000 människor utan förbarmande. 34 000 av dem hörde hemma i skogslänen. Ni tog död på industrier och t.o.m. på hela orter. Det kan man inte beteckna som förebyggande vård. Det var tvärtom, Börje Hörnlund, motsatsen till förebyggande vård som ni ägnade er åt. Jag skall berätta för Börje Hörnlund hur det såg ut på industridepartementet när jag efterträdde centerpartiet, som ansvarade för regionalpolitiken, i oktober 1982. Jag såg då vad centerpartiet hade förberett. Det fanns inte ett enda dugg av förberedelse på det regionalpolitiska området, inte en förebyggande åtgärd. Jo, det fanns en stor akutmottagning. Men bakom akutmottagningen fanns det inte ens sjukvårdsresurser. Så illa ställt, Börje Hörnlund, var det med den regionalpolitik som centerpartiet och de borgerliga lämnade efter sig 1982. Det är därför jag har fog för mitt påståeende att de regionalpolitiska insatserna, sedan regeringen tog över 1982, har varit framgångsrika, att vi kan glädjas åt att sysselsättningen ökar, att arbetslösheten har minskat, att vi kan glädjas åt att industriinvesteringarna höjts och nyföretagandet har ökat. Det gäller också i skogslänen. Men detta är inte tillräckligt. Denna glädje, det har jag sagt i kammaren flera gånger, fördunklas av att vi har stora regionala obalanser, att befolkningstalen minskar i flera län och att tillväxten är mycket ojämt fördelad i landets olika regioner. Därför är det en ideologisk fråga för socialdemokratin att få ett Sverige i regional balans. Det är ett övergripande mål för regeringen.

Herr talman! Utbildningsfrågorna och kommunikationerna är två ytterst viktiga områden när vi talar om regionalpolitik. Här tror jag att industriministern står folkpartiet ganska nära, men han gömmer sig bakom statssekreterargruppen och säger att dess arbete skall hållas i dunkel och inte tas fram till belysning, och han säger att resultatet kommer så småningom. Vi har tidigare fått en redovisning av vad statssekreterargruppen ägnar sig åt: man sitter och läser regeringens propositioner. Det är, industriministern, ingen framkomlig väg. Vi måste konstatera att det arbetet hittills inte har visat någon regionalpolitisk inriktning över huvud taget. Mina frågor står kvar, och jag kan ställa några till, som jag även framfört tidigare. Vilka maktmedel tänker industriministern exempelvis använda för att de regionala högskolorna skall få kompetenta lärare och kunna konkurrera med de stora universiteten? Hur ser industriministern på rekryteringen av tekniker till utflyttningsorterna? Kan industriministern tänka sig att medflyttande till nyckelmän får förtur till arbete hos arbetsgivare på den nya orten? En fråga som har varit uppe hos arbetsmarknadsministern är hur det blir med teknikmässorna, som arbetsmarknadsministern så frikostigt stödde i Stockholmsområdet? Kommer ett liknande stöd att även utgå till insatser ute i landet? Som industriministern ser är frågorna från folkpartiet fortfarande många, och vi är intresserade av att veta var regeringen står. Vi har tyvärr inte fått några svar ännu, och det verkar dröja.

Herr talman! Jag tar för givet att vi får fler regionalpolitiska debatter i riksdagen, inte minst sedan budgetpropositionen har presenterats. Jag vill gärna säga att jag alltid har lyssnat på Sigge Godins inlägg i riksdagen. Jag tycker att hans och andra folkpartisters anföranden i riksdagen andas mycket mera av konstruktivitet och realism än de inlägg som görs här från centerpartihåll. Jag är sympatiskt inställd till flera av Sigge Godins förslag. Om arbetsmarknadsdepartementet har gett ekonomiskt stöd till teknikmässor i Stockholms län utgår jag ifrån att regeringen också kommer att ge ekonomiskt stöd för teknikmässor i andra delar av vårt land. Låt mig sedan göra några kommentarer med hänsyn till att det är många som också i denna interpellationsdebatt har tagit upp frågan om Storstockholmsområdet och Stockholms län. Jag har velat framhålla att det finns många avskräckande exempel världen över på hur storstadspolitiken har misslyckats och hur utvecklingen har växt de ansvariga över huvudet. Det har fått som följd en sådan utveckling i många av världens huvudstäder att vi ser slumområden, social och kulturell misär, människor som slås ut och trafiksystem som har slutat att fungera. Detta har jag ständigt varnat för. En mycket kraftig ökning av befolkningen i Stockholms län och en inflyttning från andra delar av landet skapar problem inte bara i andra delar av landet hänsyn inom alla ”politikområden” utan också i Stockholms län. Skall man i detta län kunna klara ett stort antal behov som människor har på en mängd olika områden får vi inte, som jag ser det, förvärra situationen, utan Stockholmsregionen måste ges en lugn befolkningsutveckling. Det här är frågor som jag senast i går tog upp i ett tal i Nacka och som jag tycker att det är angeläget att vi nu tillsammans — i riksdagen, i olika partier — lugnt och sakligt diskuterar. Skall vi få en ändring till stånd och åstadkomma en ökad regional rättvisa och utveckling, fordras det mängder av nya förslag och tankar från alla håll.